Herr talman! Det är märkligt att höra både Börje Stensson och jordbruksministern försöka försvara den nya principen när det gäller transaktioner mellan domänfonden och naturvårdsfonden. Här är man med om att varje år fastställa ett avkastningskrav på domänverket, som är ett affärsdrivande verk. Men sedan kan man i ett huj bara rycka av verket 10 milj.kr. — det är i klartext vad det handlar om. Domänverket skall helt utan ersättning släppa till skogsmark för bildande av exempelvis naturreservat på 55 privata marker utan att självt vara direkt inblandat i den här områdesbildningen. Jag kan förstå att man från naturvårdshåll ser positivt på förslaget. Där slipper man ta det ansvar som vi som sitter i riksdagen måste ta. Vi måste bestämma oss: antingen får vi avstå från avkastningskraven på domänverket och göra sådana här transaktioner, eller också får vi lov att ge verket ersättning. Jag tycker det är ett märkligt resonemang man för, och jag har full förståelse för reaktionen både från ledningen för domänverket och från skogsarbetarna. Jag noterar bara att Börje Stensson inte har särskilt stor förståelse för den oron.

Herr talman! När Jan Fransson säger att detta skulle inverka negativt på domänverkets möjligheter att uppfylla de avkastningskrav som har ställts på verket tror jag att han överdriver. Domänverket har i alla år bland sin personal haft personer som har varit mycket intresserade av dessa områden, t.ex. urskogsområdena. Det är inte så att de alltid har räknat in dessa områden för att kunna öka avkastningen. Jag tror att domänverket med tillförsikt kan se fram emot detta förfaringssätt. Man får därmed beslut på vilka områden som samhället verkligen vill satsa på för att bevara. Domänverket behöver inte känna det som ett intrång att man skall sätta av dessa områden.
Herr talman! Jag tror att Jan Fransson gör sig skyldig till en felsyn. Överföringen får ju regleras genom sedvanlig uppoch nedskrivning av fonderna och därmed avkastningskravet. Att oron skulle vara stor bland skogsarbetarna inom domänverket har jag svårt att förstå, eftersom domänverket har ökat sitt skogsinnehav med 100 000 ha på fem år.
Herr talman! Börje Stensson lät påskina att det skulle finnas någon skillnad mellan oss i intresset för att värna om naturvården. Det är inte däri vi skiljer oss, Börje Stensson. Skillnaden är mycket enklare: Ni vill smita ifrån betalningen. Det är väldigt lätt att komma med förslag, men sedan smiter ni från notan. Det har ni gjort i andra sammanhang, och det är precis vad det handlar om nu också.
Herr talman! Jag förmodar att ganska många av oss som är medlemmar av kammaren i dessa sparsamhetens tider känner oss sitta på två stolar, när prutningen drabbar verksamhet som ligger vårt hjärta särskilt nära. Genom Nr 107 att vi är väl insatta i en viss verksamhet vet vi hur känslig den är. Men vi nödgas ändå, för att besparingspolitiken över huvud taget skall gå ihop, inordna oss i ett större schema. Så är det över hela fältet. Jag skall inte närmare gå in på hur vi har hamnat i ett läge där hårda prutningar måste göras, bara konstatera att vi hamnat där och att vi för att på bruksdepartemenlång sikt undvika någonting än värre tvingas gå — som jag innerligt hoppas på tets verksamhetskortare sikt — hårt fram och spara till snart sagt varje pris. Ju ordentligare vi område tar till våra besparingar, desto förr får vi vår ekonomi reparerad, desto förr kan vi börja om från början. Det är från den utgångspunkten som vi måste betrakta en del åtgärder som vi annars inte skulle vilja vara med om. Det är också därför som jordbruksutskottets moderata ledamöter till punkt 44 har avgivit en reservation, grundad på vår åsikt att man utöver de föreskrivna 2 procenten borde ha kunnat gå litet längre. Helt visst är det så, som utskottet framhåller, att sådana nedskärningar inte kan genomföras utan en generell sänkning av ambitionsnivån, alternativt nedläggning av viss verksamhetsgren. Hade man kunnat pruta utan följder, hade naturvårdsverket varit överorganiserat. Men så är det inte. Tvärtom kan skäl för en ytterligare utbyggnad anföras. Låt mig bara peka på vad vi i gårdagens tidningar läste om oroande förorening av Mälaren. Men än en gång: Den bistra ekonomiska verkligheten medger inte just nu att vi håller oss med ett naturvårdsverk av den storlek som annars sannerligen skulle behövas. Jo, kanske om vi gick in på andra huvudtitlar, men en sådan debatt vågar jag inte ta upp i denna stund. Såsom utskottet påpekar pågår emellertid en översyn av verkets organisation och av vissa av dess verksamhetsgrenar, och vi är övertygade om att just i ett sådant läge betingelserna är relativt goda för att kunna anpassa verket till ett kärvare ekonomiskt klimat. Läget är alltså allvarligt. Också vi beklagar de nödvändiga besparingarna, men någon katastrof behöver de inte medföra. Av den anledningen yrkar jag bifall till reservation nr 9. Riksdagen har vid tidigare tillfällen ställt sig ganska kallsinnig till förslag från vårt håll om överflyttning av anslag för miljöforskningsändamål från naturvårdsverket till universitet och högskolor. Nu, när organisationen ändå är föremål för översyn, bör denna fråga kunna tas upp igen. En satsning direkt på universitet och högskolor har, som framhålls i den moderata partimotionen 2018, bl.a. den följden att forskningsinriktningen i högre grad kommer att avgöras av dem som är bäst insatta i forskningsläget. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 13. I reservation nr 11 återkommer vi moderater till ett av oss flera gånger framfört önskemål. Det gäller — som naturvårdsverkets chef Valfrid Paulsson har formulerat det — naturvård på avbetalning. När mark avsätts till naturreservat, får markägaren f. n. ersättning för intrånget i form av ett engångsbelopp, om inte området inlöses av staten. Möjligheten finns, som utskottet tidigare har påpekat, redan nu att i fall där reservatområdet inte inlöses av staten betala intrångsersättningen i småpos 57 ter. Men naturvårdsverket har inte begagnat sig därav med den i och för sig fullt riktiga motiveringen att den kapitaliserade ersättningen är avsedd att investeras i annan egendom, så att den totala avkastningen av egendomen inte nedgår. Tyvärr är disproportionen mellan tillgängliga medel och dem som behövs för att trygga alla områden som borde bli reservat närmast grotesk. Innan man hinner beta av kölistan, lär en stor del av skyddsföremålen ha förstörts. Det är därför som ett arrendeavtal — eller vad man vill kalla det — kan bevara skyddsföremålen även under den kritiska tiden, innan reservatet lagligen har kommit till stånd, antingen dröjsmålet med reservatbildningen nu beror på brist på medel eller på att turordningen mellan skyddsvärda områden kanske har ändrats. Om också normalfallet bör vara nuvarande principer, menar vi reservanter att man åtminstone på några håll bör göra ett försök med s.k. avbetalning. Vikten av att komma till en snabbare lösning av detta problem framgår, om man studerar vad som står under jordbrukets huvudtitel i bil. 13 till budgetpropositionen, där anspråket på pengar för dagen uppgår till 184 milj.kr. när det gäller att klara av reservatbildningar. Det framgår inte — jag har i varje fall inte kunnat läsa mig till det — om ersättningar på hundratals miljoner kronor för s.k. urskogsområden ligger inbakade i det beloppet. Men det spelar ingen roll, för redan de 184 milj.kr. vittnar om den groteska disproportionen mellan tillgängliga och erforderliga medel. Så kommer det till något nytt. Beskogning av våra med s.k. 5:3-skog bevuxna marker kommer av biologiska och främst botaniska skäl att innebära en gigantisk förstöring av den vilda floran. Vi har därför inte tid att vänta tills vi får pengar nog att skapa de perfekta reservaten. Det väsentliga kan man emellertid göra, nämligen få de skyddsvärda områdena under kontroll. Vi anser att fullt genomförda reservat tillsammans med avbetalningsreservat t.o.m. skulle innebära en förbättring av läget. Jag vill rent av påstå att argumentationen för avbetalningsformen på senare tid fått ökad tyngd, eftersom man på myndighetshåll visat en tydlig motvilja mot att ställa mark till förfogande för reinvestering av ersättningsbeloppen. Självfallet går en så hård nedskärning av anslaget som vi föreslagit ut över reservatbildning i egentlig mening, men med ökad användning av arrendeformen kan, menar vi, nedskärningen inte innebära någon katastrof. Därför, herr talman, yrkar jag till sist bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Det var meningen att jag skulle säga några ord om de reservationer som finns i utskottets betänkande när det gäller skogsfrågorna. Nu har de diskuterats i rätt stor utsträckning, och jag kan inte underlåta att i stället ta upp en annan fråga som i mycket hög grad har präglat debatten, nämligen frågan om jordbrukets ekonomiska situation och den målsättning under vilken jordbruket arbetar i dag. Gång efter annan har vi fått höra av Svante Lundkvist om den knapphetens kalla stjärna som svävar över svenskt jordbruk. Låt mig bara säga att har man sysslat med jordbruk så pass lång tid som jag har gjort, har man faktiskt Nr 107 upplevt många knapphetens kalla stjärnor och många år då förtvivlan har varit alldeles enorm bland dem som ägnat sig åt jordbruksnäringen.

område Jag tar inte upp denna fråga, Svante Lundkvist, för att anklaga någon. Låt mig bara konstatera att det var den svåraste situation jag personligen upplevt som jordbrukare.

Det gäller framför allt i de bygder jag kommer ifrån, där vi alltid har haft utomordentliga svårigheter att skapa sysselsättning. När man på 1960-talet skulle flytta över folk från jordbruket till mera lönsamma näringar, ledde det till en mer eller mindre panisk flykt från jordbruket — men inte till mera lönsamma näringar utan i de flesta fall till tillfälliga beredskapsarbeten. Det var den situation som vi då fick uppleva. Låt mig bara notera att när det nu ställs krav från olika håll om en ny jordbrukspolitisk målsättning, skulle jag känna en aning av respekt för detta, om man kunde anvisa något enda litet medel med vars hjälp man skulle kunna lösa de problem som jordbrukare i dag befinner sig i. Jag erkänner gärna att det finns jordbrukare som har problem.

Påvisa något land där jordbruket inte har problem i dag! Jag kan visa på ett land där problemen är betydligt mindre, nämligen Norge. Vill Svante Lundkvist ställa sig bakom en jordbrukspolitik och ett stöd till det svenska jordbruket av den typ som det norska samhället ger jordbrukarna? Vill han säga att man skall tillsätta en utredning om jordbruket med syfte att skaffa fram en sådan jordbrukspolitisk målsättning, då skulle jag gärna tacka ja till en utredning. Men jag tror knappast att Svante Lundkvist vill göra detta. Det är inte första gången Anders Dahlgren anklagats för att han sätter inkomstmålet som första målsättning. När vi i utskottet diskuterade vad som skulle vara första, andra och tredje målsättning hävdade jag gång efter annan att det spelade en tämligen ringa roll. Att inkomstmålet skulle vara med ansåg jag som alldeles självklart. Jag skulle vilja fråga Svante Lundkvist: Anser han att jordbrukarna har fått det sämre därför att inkomstmålet angavs som den första målsättningen? Eller anser Svante Lundkvist att jordbrukarna skulle ha fått det bättre om 59 man hade tagit upp rationaliseringsmålsättningen som den första? Jag anser att det är rätt egalt i vilken turordning de kommer. Jag antar att det också varit Svante Lundkvists målsättning att konsumenterna skall få billiga och bra livsmedel och att jordbrukarna skall få med andra grupper likvärdiga villkor. Det senare kan knappast åstadkommas i en hast om man inte vill göra betydande ekonomiska insatser. Är Svante Lundkvist villig att göra de betydande insatser som skulle behövas? Sedan, herr talman, bara några ord om skogsfrågorna, trots att de varit åtskilligt diskuterade. Svante Lundkvist sade i sitt anförande att man från socialdemokratisk sida var villig att ta på sig ansvaret för att få en bättre skogspolitik. Han nämnde att man var villig att genom ett stödoch avgiftssystem få fram en stimulans till ökad avverkning. Jag måste säga att ett sådant system i hög grad kan ifrågasättas. Jag har varit med om att rösta fram sådana system, men tyvärr måste jag erkänna att det inte varit med någon särskilt stor lust jag gjort detta. Som regel har situationen varit den att detta stöd möjligen har kommit dem till del som inte tidigare har ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt skogsbruket. Avgifterna har givetvis fått betalas av alla, men då i minst lika hög grad av dem som tidigare fullgjort kraven på insatser för en god och tillfredsställande skogsvård.

Låt mig bara som ett enda exempel ta en jordbrukare nere i Småland, som 1981 hade en skogsvårdsavgift på 300 kr. Med det förslag som socialdemokraterna i dag lägger fram och efter den taxeringshöjning som har skett efter 1981 skulle denna jordbrukares skogsvårdsavgift komma upp i ett belopp på 3 500 kr.! Vi kan inte godta ett sådant system. Samtidigt är i det socialdemokratiska förslaget ett avgiftsuttag inbakat som är nästan dubbelt så stort som de utgifter som man tycker skall läggas ner på skogsbruket. Det skulle vara intressant att höra — jag tror inte att Anders Dahlgren fick något svar på den frågan — vad man tänker använda de ca 170 milj.kr. till som skulle bli över enligt det förslag som socialdemokraterna har framlagt. Det vore angenämt att få ett svar på den frågan. Låt mig sedan säga bara en enda sak till, herr talman! Från olika håll — bl.a. av Jan Fransson — har nu domänverkets stora problem tagits upp samt frågan om hur domänverket attackeras.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

Herr talman! När det gäller det som Filip Johansson senast sade om Anslag inom jorddomänverket vill jag svara att vad vi har begärt är att domänverket skall bruksdepartemenbehandlas på samma sätt som andra skogsägare med hänsyn till de krav som tets verksamhetsvi reser på hur domänverket skall fungera som företag. Det är då rimligt att vi område följer upp dessa krav med en likabehandling av verket i dessa avseenden. Vidare har vi sagt att vi också ser till jordbrukets regionalpolitiska betydelse. När vi diskuterade 1977 års jordbrukspolitik fanns det inga delade meningar på den punkten — det vet Filip Johansson mycket väl. Jag skall inte ge mig in på Filip Johanssons vantolkning av den utveckling av svensk jordbrukspolitik som har skett under 1970-talet på grundval av de beslut som fattades på 1960-talet. Jag skall heller inte upprepa den långa historien om hur de besluten egentligen såg ut. Det har jag inte någon möjlighet till, eftersom det skulle ta för lång tid, men Filip Johansson vet bättre än vad han nu försöker ge sken av. När det gäller läget i dag konstaterar jag ändå -— till Filip Johanssons heder — att han erkänner sig icke vara nöjd med den utveckling som skett. Sedan ställer han frågor till mig, om jag tror att utvecklingen skulle ha varit bättre eller sämre, ifall vi hade skrivit in en annan övergripande målsättning för jordbrukspolitiken 1977. På det skulle jag då vilja svara att det inte är de övergripande målsättningar som vi skriver in som har avgörande betydelse för vilken situation inom jordbruket som råder i dag. Jag har hela tiden markerat att den ekonomiska politik som har förts har avgörande betydelse och att det är den ekonomiska politik som centerpartiet har fört tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet — där moderata samlingspartiet har fått styra utvecklingen — som har blivit ödesdiger för utvecklingen inom jordbruksnäringen. Det är den som har skapat Filip Johanssons bekymmer och de bekymmer som han har omkring sig uppe i Norrbotten i dag. Detta borde Filip Johansson inse. Han skulle då förstå att vi känner oro för det elände som den här ekonomiska politiken har ställt till med. Därför begär vi att få en översyn. Det är av omsorg om jordbruksnäringens framtid som vi inte vill låta den förnöjsamhet som här kommit till uttryck i anföranden av tidigare centerpartistiska talare få resultera i att ingenting görs eller låta det missnöje som kom till uttryck i Filip Johanssons resonemang få resultera i den passivitet som han utvecklar när han säger nej till en utredning.

Herr talman! Låt mig först säga att jag skulle ha varit utomordentligt tacksam om alla skogsägarkategorier hade haft samma förmåner som domänverket. Om de hade fått köpa skog enligt den räntesats, till vilken domänverket har haft möjlighet att köpa skog till flera hundra miljoners värde under senare år och alltså haft samma förmån som Svante Lundkvist nu 61 anser att de borde ha haft, så skulle jag ha varit nöjd. Jag hoppas att Svante Lundkvist också varit nöjd, om enskilda skogsägare hade fått förvärva skog enligt en räntesats på 4 eller om det var 5 90. Svante Lundkvist säger att jag har vantolkat utvecklingen av jordbruket på 1970-talet. Sade jag 1970-talet, så var det en felsägning, men jag är ganska övertygad om att jag sade 1960-talet. Jag talade om den utveckling som vi hade haft under 1960-talet och som för mig och massor av andra jordbrukare i detta land var den mest fruktansvärda utveckling som vi har varit med om. Jag sade också att jag inte tog upp någon diskussion för att framföra kritik mot någon — jag bara noterade den situation som vi då upplevde. Men det gällde 1960-talet. Jag hoppas att jag nu har sagt rätt årtal. Vidare säger Svante Lundkvist att det inte är de övergripande målsättningarna som är avgörande för jordbrukarnas ekonomi. Nej, det är helt klart — det är det inte.

Och nog vore det en fräckhet som jag ändå inte tror att Svante Lundkvist vill visa, om han inför kammaren sökte göra gällande att vi skulle ha kunnat bibehålla den räntenivå som vi hade under 1970-talet och att den räntenivå som vi kommit upp till bara beror på regeringens ovilja mot bl.a. jordbrukarna. Jag är tacksam för att Svante Lundkvist känner oro för den ekonomiska utvecklingen, och jag hoppas att vi skall kunna finna vägar ur den här situationen för svenska jordbrukare och framför allt för de nyetablerade. Men låt mig bara konstatera att Svante Lundkvist inte med en enda mening, inte med en enda rad, har angivit hur detta skall ske.
Herr talman! Jag har redovisat de frågeställningar som jag menar att en ny jordbruksutredning måste försöka genomlysa. Det är ett uttryck för den vilja som vi inom socialdemokratin har att försöka komma till rätta med det som har gått snett — och jag tror att det är väsentligt. Man står inte här och redovisar recept i förväg, om man begär en utredning. Men vi skall visa respekt för de bekymmer som många — både konsumenter och jordbrukare — i detta sammanhang känner och säga: Detta är så viktiga frågor att vi måste titta på dem. Filip Johansson är missnöjd med läget, men vill inte göra någonting åt det. Det är det som skiljer oss åt. Det är inte en socialdemokratisk regering som har gett domänverket de räntevillkor som Filip Johansson åberopar. Så det får Filip Johansson resonera med sina borgerliga bröder om. Vi är tydligen helt överens om att vad vi skriver i våra texter inte kan lösa problemen för människorna utan att det avgörande är den politik som vi för. Och centern har — jag tvingas här upprepa mig — fallit offer för den tro som man på moderat och borgerligt håll hade att vi skulle lösa många av våra problem, bara vi släppte loss de s.k. marknadskrafterna och försökte ge Nr 107 svängrum åt en ekonomi av en annan karaktär än den som det socialdemokratiska partiet stod för. Men det gick inte så. Det kan vi inte föra ett långt resonemang om här, utan jag nöjer mig med att säga att vi i stället hamnade i en spekulationsekonomi. Och jag upprepar att det är resultaten av denna spekulationsekonomi som har ” spillt över” sina problem på jordbruket. AL bruksdepartemen Jag har en stark känsla av att Sveriges jordbrukare och deras politiska — ;ots verksamhetsföreträdare har förstått — det gällde i varje fall förr — att man inte alltid skall område söka stöd hos de krafter som tror att allt blir bra, bara kapitalet får styra utvecklingen. Jag tror att man tidigare begrep att det var på andra kanter som man fick lov att söka sitt stöd, om man skulle få en utveckling som skapade litet större trygghet för de människor ute i bygderna som skall försörja sig på jordbruket som näring.
Herr talman! Jag hoppas att Svante Lundkvist inte menar vad han faktiskt säger, när han gör gällande att jag, och även andra i den krets där jag befinner mig, inte har velat göra någonting för att komma till rätta med de ekonomiska problem som har drabbat bl.a. svenskt jordbruk. Det är inte vidare klädsamt att Svante Lundkvist så många gånger har varit uppe i denna talarstol och deltagit i denna debatt utan att i något enda sammanhang erkänna att vi har en ekonomisk utveckling i hela vår omvärld som vi aldrig har kunnat frigöra oss ifrån. T. o. m. Olof Palme brukar någon gång då och då, i sina bättre ögonblick, erkänna detta. Men Svante Lundkvist har aldrig, i alla fall inte under denna eftermiddag, kunnat komma så långt att han har erkänt någonting av detta. Jag hade tillfälle att i höstas vara med på den stämma som hölls av de danska böndernas riksförbund. Den socialdemokratiske jordbruksministern var närvarande från kl. 10.00 på morgonen till kl. 19.00 på kvällen. Jag har aldrig varit på någon stämma där deltagarna har varit så deprimerade av jordbrukets situation som man var där. Jag är inte så fräck, Svante Lundkvist, att jag gör gällande att det var de insatser som den danske jordbruksministern inte hade gjort och inte ville göra som var orsaken till de danska jordbrukarnas ekonomiska situation. Men Svante Lundkvist är så fräck att han här vill göra gällande att vi inte har velat göra något för att jordbrukarna skall få en bättre situation. Det är ynkligt att vi skall behöva ha en sådan debatt.

Herr talman! Jag kommer osökt in på tanken, att när argumenten är dåliga höjer man rösten. Under denna punkt skall riksdagen också ta ställning till miljövårdsfrågorna, dvs. de miljövårdsfrågor som berör budgeten. Socialdemokraternas 63 stora miljömotion 1921 behandlas endast till en del i dag. Vi får anledning att återkomma senare under våren till många av de stora miljöfrågorna: bilavgaser, de kemiska ämnena, miljöskyddslagen m.m. Miljön är vår gemensamma egendom. Därför angår det också oss alla hur miljön påverkas och förändras. Enskilt vinstintresse kan inte säkerställa miljövärden. Det är i viljan att ge samhället möjlighet till ett aktivt handlande för att förhindra miljöförstörelse som kraften och ambitionen i miljöpolitiken visar sig. Miljöfrågor är inte bara frågor om den yttre miljön. Människornas arbetsmiljö är för socialdemokratin lika väsentlig. Den oro många människor känner över risker för sjukdom och skada i det dagliga arbetet är oacceptabel. Ohälsa och vantrivsel i arbetet och hänsynslös förstörelse av den yttre miljön är ett alltför högt pris för ekonomisk tillväxt. Miljöförstörelsen måste hejdas och förstörd miljö så långt som möjligt återställas. De problem som skapas av tekniken måste också lösas med hjälp av vetenskap och teknik under samhällets ledning. Till utskottets betänkande är fogade socialdemokratiska reservationer om miljöfrågorna. Jag yrkar bifall till reservationerna 8, 12, 14, 15, 16 och 17. I reservation 8 kräver vi att ett särskilt tillfälligt anslag om 90 milj.kr. för kommunala miljövårdsinvesteringar införs. Motivet härför är dubbelt, dels miljöskäl, dels sysselsättningsskäl. Kommunerna beräknar att fram till 1985 göra årliga investeringar i miljövårdsåtgärder på omkring 1 miljard kronor, för avloppsrening, behandling av hushållsavfall och miljöfarligt avfall samt trafikbulleråtgärder. En del av dessa investeringar på 250-300 milj.kr. är det möjligt att tidigarelägga. Vi föreslår att det utgår ett statligt bidrag på 30 90 av kostnaderna för de investeringar som kan tidigareläggas. Byggande och investeringar är väsentliga för att föra Sverige ur krisen. Nya jobb kan skapas den vägen. Detta är ett väsentligt motiv för förslaget i reservation 8. I reservation 12 tas miljöforskningens betydelse upp. Vi finner att naturvårdsverkets krav är väl underbyggda och omfattar viktiga projekt, som luftföroreningar i tätortsmiljön, kolets miljöpåverkan och försurningseffekterna, och vi biträder således kraven i motionerna 1044 och 1921 om ytterligare uppräkning av anslaget med 6 milj.kr. till det av naturvårdsverket yrkade beloppet. Reservation 14 behandlar undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor. Produktkontrollnämnden måste få tillräckliga resurser för arbetet med att klarlägga de olika kemiska ämnenas skadeverkningar, bl.a. bly, kadmium och bekämpningsmedel. Även här anser vi att naturvårdsverkets krav är väl underbyggda, och vi tillstyrker därför kraven i motionerna 1044 och 1921 om en uppräkning av anslaget med 800 000 kr. Reservation 15 behandlar särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet. Vi menar, att om inte naturvårdsverkets krav tillgodoses, löper man risken att angelägna projekt inte kan genomföras, då betydande delar av anslaget är låsta för större, långsiktiga utredningar. Vi vill alltså räkna upp anslaget med 700 000 kr. Det är kanske på sin plats att jag klargör att vi har full täckning för våra Nr 107 krav i vår budget, och vi har, som sig bör, naturligtvis också prioriterat miljövårdens område. Inte heller programmet för övervakning av miljökvalitet, som behandlas i reservation 16, anser vi tillgodosett med regeringens förslag. Vi anser att tekniska förutsättningar måste finnas för att följa upp ECE-konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar, och vi menar att riksdagen bör räkna upp anslaget med 1275 000 kr. Reservation 17 handlar om toxikologisk informationsservice. Som jag tidigare sade är det i viljan att ge samhället möjlighet att aktivt handla som ambitionen i miljöpolitiken visar sig. I vår miljömotion 1921 har vi tagit upp den fortsatta utvecklingen av den toxikologiska informationsservicen. Vi förordar en försöksverksamhet, som bör vara kostnadsfri. Ett viktigt prioriterat område menar vi bör vara de kemiska hälsoriskerna i arbetsmiljön, där särskilt behovet av information till skyddsombud och fackliga företrädare beaktas. Många sjukdomar som kan misstänkas ha samband med kemiska ämnen och andra arbetsmiljöfaktorer kan upptäckas via företagshälsovården. Däremot är det risk att många sjukdomar med lång fördröjningstid blir oupptäckta. Det kan gälla genetiska skador eller cancer. För att upptäcka dessa krävs epidemiologiska undersökningar. Vi pekar i motionen och reservationen på hur ett program för epidemiologisk och toxikologisk informationsservice bör byggas upp och vill ge regeringen till känna dessa synpunkter. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de socialdemokratiska reservationerna på miljövårdsområdet.

Herr talman! Jag vill ta till orda dels med anledning av en av mig väckt motion, dels med anledning av att jag vill göra vissa påpekanden beträffande reservation 7, som behandlar verksamheten vid statens maskinprovningar. Statens maskinprovningar är en mycket gammal institution. Den grundlades redan i slutet av förra seklet och har alltsedan dess varit en institution som har åtnjutit lantbrukarnas grundmurade förtroende och som de har dragit ovärderlig nytta av under de gångna åren. Inte minst i dagens läge, då maskinkostnaderna för jordbrukets del är en allt större del av kostnaderna för produktionsmedlen, är den här verksamheten viktig. Maskininvesteringarna är nu mer komplicerade än de tidigare har varit på grund av att man i dag inte alltid investerar i en enskild maskin, utan ofta i en integrerad maskinkedja, avsedd för en viss hanteringsuppgift. I motion 1927 har jag pekat på det betänkliga i att överföra maskinrådgivare hos lantbruksnämnderna till energisparrådgivning, vilket betalas med de medel man fick genom energipropositionen förra våren. Jag anser att de insatser som görs av dessa rådgivare liksom maskinprovningsverksamheten väl behövs i dagens läge, när lantbrukaren noga måste prioritera vad han kan avsätta i fråga om maskintekniska hjälpmedel i jordbruket. Dessutom är 65 dessa rådgivare och statens maskinprovningar ömsesidigt beroende av varandra. Vid maskinprovningarna får man fram ett objektivt underlag, och rådgivarna för ut erfarenheterna till jordbrukarna. Utan rådgivarna skulle statens maskinprovningar vara mycket handikappade när det gäller att föra vidare provningsresultaten. Utskottet har också skrivit mycket positivt om den här verksamheten, och det kan jag till alla delar instämma i. Först och främst vill jag säga att reservanterna har haft det goda omdömet att inte följa upp yrkandet i motion 431, som ligger till grund för deras reservation. I den motionen yrkas ju en minskning av maskinprovningarnas driftsanslag med 182 000 kr. Reservanterna har i stället ställt sig bakom det positiva uttalande som utskottet har avgivit. Jag vill emellertid ta tillfället i akt att rätta till någonting som förhoppningsvis är en missuppfattning från reservanternas sida, och det gäller maskinprovningarnas roll i riksprovplatsverksamheten när det gäller grävmaskiner, en uppgift som statens maskinprovningar har sedan mitten på 1970-talet. Reservanterna påkallar en förutsättningslös utredning av maskinprovningarnas verksamhet, och man motiverar detta med att provningar av grävmaskiner i dag skulle grunda sig på de omoderna linmaskiner som var i bruk främst på 1960-talet — de maskinerna är som vi vet inte aktuella i dag, utan man har nu hydrauliskt arbetande maskiner. Till detta skulle jag vilja säga att reservanterna skjuter på pianisten, trots att han gör så gott han kan. Dessutom skjuter de på fel pianist. Sakförhållandet är nämligen följande: Riksprovplatssystemet bygger på principen att föreskrivande myndighet preciserar de krav som man ställer på en viss maskin. Den provande myndigheten fastställer huruvida dessa krav har uppfyllts. Sedan blir det den föreskrivande myndighetens sak att utfärda godkännande. Föreskrivande myndighet är i detta fall arbetarskyddsstyrelsen. Maskinprovningarna arbetar bara med att utröna om arbetarskyddsstyrelsens krav har tillgodosetts eller inte. Syftet med denna uppdelning är att åstadkomma klara ansvarsförhållanden, ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser och garantier för att officiell provning bedrivs opartiskt och sakkunnigt. I propositionen, som låg till grund för maskinprovningarnas verksamhet som riksprovplats, har det bl.a. uttalats att föreskrivande myndighet inte samtidigt bör vara riksprovplats. Anledningen till det uttalandet är att föreskrivande myndighet därigenom skall kunna få en viss press på sig att meddela klara myndighetsföreskrifter — vilket inte är avsikten i det här systemet. Reservanternas krav på översyn av maskinprovningarna är således inte meningsfullt, om man vill undanröja de brister som man påtalar. Men arbetarskyddsstyrelsens skyldighet att meddela föreskrifter utesluter ju inte en återföring av erfarenheter från statens maskinprovningar till arbetarskyddsstyrelsen i syfte att anpassa föreskrifterna till den tekniska utvecklingen. Jag vill framhålla att det sker fortlöpande. Ett sådant arbete pågår f. n. hos arbetarskyddsstyrelsen. Provningsverksamheten kan således inte bli bättre än vad föreskrifterna medger, och det är inte statens maskinprovningar som fastställer dessa. Nr 107 Herr talman! Jag har inget yrkande i dessa avseenden. Med det här Torsdagen den inlägget har jag bara velat rätta till vad jag har uppfattat som ett missförstånd 25 mars 1982 från reservanternas sida.
bruksdepartemen 7; É 3 ä : Herr talman! Den motion av Kerstin Ekman och Christer Eirefelt som tets verksamhetsreservationen bygger på har sin grund i en skrift från riksrevisionsverket, som — område utkom någon gång på hösten 1981. Motionärerna har tydligen studerat den noga, och vi har också, sedan vi bestämde oss för reservationen, studerat denna skrift. Det är möjligt att det ligger något i vad Sven Eric Åkerfeldt här säger om missuppfattning — att vi skjuter på fel pianist. Men riksrevisionsverket skjuter i så fall också på fel pianist, eftersom det ändå är en granskning avstatens maskinprovningar som denna revisionsrapport grundar sig på. Det står bl.a. i rapporten: ”Den tekniska utvecklingen inom entreprenadmaskinbranschen går snabbt och ASS 90 kommer därför att bli mer och mer föråldrad.” Ett annat citat: ”Grävmaskinanvisningarna och det sätt på vilket typbesiktningarna utförs innebär inte endast omedelbara kostnader för leverantörerna, utan kan även förhindra eller försvåra innovationer.” Detta innebär kritik. Ytterligare ett citat: ”Enligt RRVs uppfattning utgör nuvarande typbesiktningssystem ett betydande hinder för nyetableringar. Även de leverantörer och mindre tillverkare som idag finns på marknaden upplever systemet som så krångligt och dyrt, att man avstår från att introducera nya maskiner om man inte är helt säker på att kunna sälja dessa i ett stort antal exemplar. Enligt ASS medd 1970:4” — lägg märke till året — ”är det inte heller tillåtet att ställa ut och låta kunderna på t ex mässor pröva maskiner som ej är typgodkända —--.” Det är sådana här anmärkningar i riksrevisionsverkets rapport som vi tycker ger anledning till att även ta upp frågan i riksdagssammanhang, och vi vidhåller alltså vår reservation.
Herr talman! Riksrevisionsverkets rapport har behandlat främst sådana frågor som faller under arbetarskyddsstyrelsens domvärjo. Att föreskrifterna är krångliga, att det blir dyrt att tillämpa dem och att de hindrar innovationer är någonting som jag helt vill hänföra till anvisningarnas utformning. Jag kan hålla med om att anvisningarna är föråldrade i dag, men som jag anförde pågår det en översyn. Det har förutskickats att de nya anvisningarna kommer att kunna fastställas inom en inte alltför avlägsen framtid, och då blir det förhoppningsvis en förbättring i detta avseende. I riksrevisionsverkets rapport tar man upp även annat. Jag vill här ta tillfället i akt att påpeka att summan på 50 miljoner för de totala kostnaderna för verksamheten inte på något sätt är specificerad eller belagd i rapporten. Det är en uppskattad siffra, och den har samma osäkerhet som ogrundade 67 uppskattningar alltid har. De positiva effekterna av provningsverksamheten har inte behandlats. Det förekommer exempelvis i riksrevisionsverkets undersökning inte en enda intervju med dem som yrkesmässigt har att hantera de här maskinerna, vilket väl hade kunnat bidra till ett bättre underlag.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 21 behandlas bl.a. ett reservationsanslag för främjande av husdjursaveln. I motion 1981/82:799 har Martin Olsson och jag hemställt att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om det medelsbehov som uppstår när Svenska fåravelsförbundet övertar den fårkontrollverksamhet som hittills bedrivits av lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna ute i länen. Inom lantbruksstyrelsen har en arbetsgrupp föreslagit att huvudmannaskapet skall överföras till näringen, således Fåravelsförbundet, och att detta skall ske den 1 januari 1983. I samband med detta övertagande kommer det i ett inledningsskede att uppstå vissa finansiella svårigheter. Verksamheten kommer efter det första året att finansieras dels med regleringsmedel, dels med avgifter från djurägarna. Men eftersom man inte kan debitera djurägarna avgifter i förskott kommer det att uppstå en brist på medel för ett års verksamhet, av lantbruksstyrelsen beräknat till 120 000 kr. Lantbruksnämnderna har fått tillgodoräkna sig motsvarande anslag som besparingsalternativ. Jag beklagar att utskottet inte funnit tillräckliga skäl för att tillmötesgå lantbruksstyrelsens begäran om uppräkning av förevarande anslag för att finansiera vissa utgifter i samband med den planerade ändringen av huvudmannaskapet för fårkontrollen och sålunda icke heller kunnat tillstyrka motionen. Jag skulle därför vilja fråga utskottet hur man har tänkt sig att verksamheten skall finansieras. Om man inte får fram detta engångsbelopp, riskerar hela verksamheten att bli nedlagd, och det ligger många års arbete bakom det som i så fall spolieras. Jag beklagar än en gång att man inte från utskottets sida har kunnat tillmötesgå yrkandet i motionen, men jag noterar att de centerpartistiska ledamöterna i utskottet har avgivit ett särskilt yttrande till förmån för motionen. Jag förutsätter att lantbruksstyrelsen inledningsvis tillskjuter medel, så att verksamheten med fårkontrollen och utvecklingen av densamma kan tryggas.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av punkten Bidrag till permanent skördeskadeskydd. I propositionen föreslås att 15 milj.kr. skall avsättas till skördeskadefonden. Men socialdemokraterna vill inte avsätta några pengar alls. Moderaterna vill begränsa beloppet till 3 milj.kr. — i besparingssyfte, som man säger. Man kan diskutera i vad mån det här är fråga om att göra en besparing. Fonden är ju till för att trygga de utbetalningar som måste göras till Nr 107 jordbrukare i händelse av skördeskada. Avsikten är att det inte skall bli så stora fluktuationer mellan åren när det gäller utgifterna för statskassan och jordbruket som gemensamt finansierar skador av detta slag. Utgiften för fonden uppstår först när skadan är skedd. Vad utgiften för skördeskador kommer att bli under budgetåret 1982/83 vet vi inte i dag. Det är riktigt, som REA bruksdepartemenman sagt här tidigare i dag, att fonden har byggts upp undan för undan. I dag tets verksamhetsuppgår den till 425 milj.kr. Det har föranlett jordbruksdepartementet och område regeringen att minska avsättningen till fonden. Budgetåret 1981 81 var den 30 milj.kr. För nästkommande budgetår har man föreslagit en avsättning på 15 milj.kr. Det är angeläget — och det framhöll Arne Andersson i Ljung tidigare här i dag — att det finns en ordentlig fond att falla tillbaka på den dagen vi får ett nytt skördeskadesystem. Därför hade det varit motiverat att följa jordbruksdepartementets förslag. Också utskottet har ju tidigare framhållit att det är angeläget med en så jämn avsättning till fonden som möjligt — med hänsyn också till utbetalningarna. Det måste finnas pengar om det skulle inträffa en skördekatastrof. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1, där vi föreslagit att regeringens förslag också skall bli riksdagens beslut. Gunhild Bolander har här nyss redogjort för motionärernas synpunkter när det gäller att överföra fårkontrollen till Svenska fåravelsförbundet. I vårt särskilda yttrande skriver vi att det är motiverat att medel tillskjuts så att man kan starta verksamheten. Vi utgår från att lantbruksstyrelsen på något sätt kan hjälpa till, så att övergången blir så mjuk och smidig som möjligt. Det är uppenbart att Svenska fåravelsförbundet inledningsvis får ekonomiska problem. Slutligen vill jag också säga ett par ord beträffande Maj Britt Theorins resonemang här om miljövårdsfrågorna. Hon började sitt anförande med att anlägga några synpunkter på motiven till en satsning på miljövårdsåtgärder. I det sammanhanget måste jag säga att jag delar hennes uppfattning. De motiv som hon redogjort för är ju orsaken till att vi är beredda att satsa så mycket pengar på miljövårdsåtgärder. Det förslag som jordbruksdepartementet och regeringen har lagt fram i det här sammanhanget innebär ju ökade satsningar på miljövården. Låt vara att socialdemokraterna i sina reservationer vill gå något steg längre. Men, som det har sagts så många gånger från den här talarstolen, det finns gränser för vad vi i ekonomiskt avseende kan tillåta oss. Om socialdemokraterna varit i den ställningen att de skulle lägga fram förslagen på detta område, utgår jag från att de hade varit tvingade att ta samma ekonomiska hänsyn. I reservation 17 behandlas den toxikologiska informationsservicen. Det är inte särskilt länge sedan vi diskuterade den frågan här i riksdagen, med anledning av förslag framlagda i en proposition. Orsaken till att man den gången inte gick längre än man gjorde — så är fallet nu också — var ju att det inte bara var fråga om pengar. Det gällde också att få ett reellt innehåll. Vi har helt enkelt inte tillräckligt många utbildade toxikologer för att kunna få 69 den informationsservice som man tänkt sig. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var intressant att höra att centern numera står bakom de socialdemokratiska motiven för miljövårdssatsningen. Jag hade nämligen valt att återge vissa delar av den socialdemokratiska miljömotionen i mitt första inlägg om våra yrkanden och krav. Vad det är fråga om är naturligtvis, även om man har ekonomiska begränsningar, vilka prioriteringar man är beredd att göra. Socialdemokraterna har full täckning för sina förslag. Vi har ett lägre budgetunderskott — närmare 2 miljarder kronor lägre än vad regeringen har — men vi har trots det funnit det angeläget att göra de olika satsningar på miljövårdsområdet som vi har redovisat i de olika reservationerna. Det är alltså fråga om vad man prioriterar. Vi finner det ytterligt angeläget att satsa inte minst på de kommunala miljövårdsinvesteringarna, inte bara för att klara miljövården när det gäller avloppsrening, miljöfarligt avfall, hushållsavfall och trafikbuller, som kommunerna är beredda att gå in på, utan också för att satsa när det gäller att ta Sverige ur krisen. Vi ser alltså att det här finns en möjlighet att genom tidigareläggningar åstadkomma ganska många fler jobb. Och fler jobb behövs i det här samhället. Det är också en prioriteringsfråga. Vad som skiljer oss och centern åt är naturligtvis vilka prioriteringar vi gör. Våra prioriteringar ligger här.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid diskutera vem som har följt vem när det gäller att beskriva varför vi vill satsa på miljön. Om vi är överens om målsättningen och om det som Maj Britt Theorin sade i sitt anförande står i den socialdemokratiska miljömotionen, så är det ju bra att socialdemokraterna har anammat de synpunkter på miljöområdet som centern har haft mycket länge. Det har ju under många år gjorts kraftiga satsningar på kommunala reningsanläggningar o. d. I det sammanhanget har det väl inte heller funnits några större meningsskiljaktigheter. När Maj Britt Theorin säger att socialdemokraterna har ekonomisk täckning för sina förslag, är det kanske så, men man har då tagit dessa pengar på andra håll. Att det budgetunderskott som socialdemokraternas förslag uppvisar skulle vara mindre än det som redovisats i regeringens budgetproposition, därom råder delade meningar. Det finns inte någon enhetlig bedömning därvidlag. Jag tror inte att vi skall ta det som intäkt för ökade ekonomiska satsningar.
Herr talman! Vi skall inte träta om vem som var först med att formulera miljövårdspolitiken i det här landet, men låt mig påminna om att det faktiskt var socialdemokratin som mycket tidigt som det första partiet lade fram ett Nr 107 ordentligt genomarbetat miljövårdsprogram. Det gällde samtliga områden. Torsdagen den Det var socialdemokratin som gjorde de ekonomiska prioriteringar och 25 mars 1982 satsningar som var nödvändiga för att klara miljön i det här landet. Även om jag gärna tillerkänner centern ett stort miljöintresse, måste jag slå fast att det trots allt inte bara är fråga om vilka synpunkter man har utan hur man handlar som är det avgörande. Och när det gäller handlandet har vi socialdemokrater prioriterat här inom en hel del av de miljöpolitiska åtgärderna högre upp än vad centern har valt att göra. Däri ligger alltså skillnaden. Det gäller inte bara att tycka, utan det gäller också att anslå medel.
Herr talman! Maj Britt Theorin säger att socialdemokraterna var det första partiet som lade fram ett miljövårdsprogram. En sådan historieskrivning kan jag inte gå med på. När vi inom centern började tala om miljövårdsfrågorna var socialdemokraterna ytterst litet med på noterna. Det är här inte bara fråga om hur mycket pengar vi vill satsa på miljövården utan också fråga om hur vi vill planera vårt samhälle. Många av de problem som vi upplever på miljövårdsområdet beror på planeringsmissar. Vi borde planera samhället på ett annat sätt, och i det avseendet har Maj Britt Theorin och socialdemokratin en annan uppfattning än vi har och har haft. Vår uppfattning när det gäller planeringen skulle leda till ett ur miljösynpunkt betydligt bättre samhälle.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att vi nu har centerns erkänsla bakom den socialdemokratiska miljövårdspolitiken. Vi kommer att bli väldigt lyckliga den dag när ni också röstar för de anslag som behövs för att en god miljöpolitik skall kunna fullföljas. Skillnaden mellan att tala vackert om miljön, den yttre miljön — som centerpartiet gör — och att omfatta hela miljövårdspolitiken, som socialdemokratin gör, dvs. att i den också inrymma arbetsmiljön och alla de risker som människor är utsatta för i arbetslivet, är ganska stor. Tyvärr — måste jag säga. Det avspeglas kanske mest tydligt i reservation 17, som egentligen inte borde ha behövt finnas. Om vi hade varit överens också inom det området hade centern och de andra borgerliga partierna varit med om att göra ett tillkännagivande till regeringen om de viktiga insatser som behövs för att skydda människorna och för att kunna noga identifiera vilka kemiska risker människor är utsatta för i arbetsmiljön. Det är alltså, än en gång, inte bara fråga om att ha synpunkter och att tycka. Det är också fråga om att handla — och när det gäller miljövårdspolitiskt handlande vågar jag påstå att socialdemokratin faktiskt kan ta åt sig den största äran.

Herr talman! I detta betänkande behandlas de anslag till sjöfarten som regeringen har föreslagit. I anslagsdelen föreligger enighet i utskottet, dock med undantag av att moderaterna på en punkt har begärt införande av avgifter för anlitande av den isbrytarservice som sjöfartsverket står till tjänst med. Det moderata kravet har utskottet avstyrkt. Vi hade från socialdemokratiskt håll en motion som gällde sjöfartspolitiken. Och jag kan, herr talman, börja med att konstatera att sjöfartspolitiken i Sverige kan liknas vid ett fartyg som redlöst ligger och driver i mörker och dimma, utan roder och utan möjlighet att lägga av ett ankare. Med andra ord: Den sjöfartspolitik som vi f. n. har är i det närmaste helt utslagen. Vi tog ett beslut i riksdagen för snart två år sedan om sjöfartspolitikens inriktning. Från socialdemokratiskt håll hade vi vissa yrkanden i det sammanhanget, och dessa framförde vi också i några reservationer. Bl. a. krävde vi att regeringen skulle ha förhållandena när det gäller sjöfarten och den sjöfartspolitiska situationen under sträng observans samt vidta åtgärder när så blev erforderligt. Och åtgärder har sannerligen varit erforderliga även efter det beslutet. Den utflaggning, dvs. den försäljning av svenska handelsfartyg, som ägde rum under senare delen av 1970-talet men som tillfälligt bromsades upp — det visade sig vara just tillfälligt — i slutet av 1979 och under första halvåret 1980, har därefter tagit ytterligare fart, och utförsäljningen av svenskt tonnage har skett i en accelererad takt. Det tillsattes en utredning: närsjöfartsutredningen. Den tillkom efter ett förslag från socialdemokratiskt håll att sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken skulle belysas. Detta hade inte skett tidigare, trots att riksdagen vid upprepade tillfällen så hade begärt. Utredningen var klar sent i höstas. Den slog fast att den svenska handelsflottan nu hade blivit så liten att en ytterligare minskning av olika skäl, bl.a. försvarspolitiska, inte kunde tolereras. Man konstaterade att det behövdes kraftfulla och snara åtgärder.

Det har inte lyckats, vilket väl inte heller är så egendomligt. Två parter, som på något sätt skall resonera under sådana förhållanden, hamnar självfallet på olika ståndpunkter. Generaldirektör Karl Janérus vid sjöfartsverket utsågs till medlare. Han skulle försöka ena parterna. Men hans direktiv var alltför vaga. Hans möjligheter — de instrument han hade att spela med — var av den karaktären att det hela rann ut i sanden. Och där står vi nu. Så sent som i fredags —- den 19 mars — fördes här i kammaren interpellationsdebatt med kommunikationsministern. Då framfördes en del socialdemokratiska synpunkter. Det gällde bl.a. hur sjöfartsfrågorna skulle kunna lösas. Vi efterlyste också då kraftfulla åtgärder från regeringens sida och frågade om dessa snabbt skulle vidtas. Kommunikationsministerns svar kunde inte tolkas som vare sig ett ja eller ett nej. Därför, herr talman, är situationen densamma. Vi kan se hur fartygen i den svenska handelsflottan säljs ut. Vi kan se hur det gods som finns utefter våra kuster — Bottenviken, Bottenhavet och ostkusten — i allt större utsträckning förs över till järnvägen. De fartyg som skulle kunna hämta detta gods blir utan last. Vi vet att järnvägen inte är lönsam i Sverige. När det gäller sjöfarten däremot — som är helt och hållet utan statliga stödåtgärder — är man nödgad att få debet och kredit att gå ihop. Man kan inte segla med förlust. Därför kan man inte konkurrera med järnvägen. Följden blir bl.a. att hamnar mister godsunderlag, att stuveriarbetare, stuveriföretag och skeppsmäklerier får minskad sysselsättning. Utförsäljningen av svenska handelsfartyg har skapat stora problem för de ombordanställda. I dag är ca 11 000 människor anställda i handelssjöfarten. För sex år sedan var det nästan 25 000. Vår handelsflotta har minskat med mer än hälften under de senaste fem sex åren. Tendensen håller i sig. Vi anser att åtgärder måste vidtas för att lösa de här problemen. I närsjöfartsutredningen presenterades en rad konkreta åtgärder. De förslag som fördes fram där borde prövas och bli underlag för förslag från regeringens sida. Från socialdemokratiskt håll kommer vi att ställa oss positiva till förslag som kan innebära långsiktiga och konstruktiva lösningar för sjöfarten. Herr talman! Det brådskar att lösa problemen. Socialdemokraterna i utskottet vill att riksdagen gör ett uttalande, där regeringen anmodas att kraftfullt verka för att en sjöfartspolitisk uppgörelse snarast kan nås. Vi fick inte gehör för det i utskottet. Därför framför vi detta krav i en reservation. Vi har från socialdemokratiskt håll reserverat oss på ytterligare en punkt, nämligen beträffande bemanningen av isbrytare och sjömätningsfartyg. Den frågan har varit på riksdagens bord flera gånger tidigare. Isbrytarna och sjömätningsfartygen bemannas i Sverige med militär personal, ett förhållande som Sverige är ensamt om av alla de länder som har isbrytarservice. Vi anser att detta gäller civila uppgifter, som borde utföras av civil personal. Frågan har tidigare utretts, men utredningsresultatet hade väl den gången — som vi ser det — karaktären av en partsinlaga från den militära sidan, som vill behålla dessa uppgifter under sitt revir. En ekonomisk analys av vad en övergång till civil bemanning skulle innebära saknades i den utredningen. Man konstaterade bara kort och gott att en ändrad bemanningsform skulle kosta ett visst antal tiotal miljoner kronor ytterligare. Vi är inte övertygade om att det skulle bli dyrare. Vi är fortfarande av den uppfattningen att denna service mycket väl skulle kunna skötas i civil regi till kostnader som inte nödvändigtvis behöver överstiga de nuvarande. Det skulle dessutom ge sysselsättning åt ca 400 sjömän. I det arbetsmarknadsläge som sjöfolk befinner sig i i dag skulle det vara ett välkommet tillskott. Vi begär nu att frågan om bemanningen av isbrytare och sjömätningsfartyg skall bli föremål för en utredning, där man undersöker de ekonomiska konsekvenserna på ett mer allvarligt sätt än man gjorde tidigare. Detta yrkande framför vi i vår reservation nr 3. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i trafikutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Det vore frestande att i kväll ta upp en allmän och principiell sjöfartspolitisk debatt, eftersom sjöfartsnäringen — denna gamla fina nationalnäring— under de senaste åren har minskat i en ytterligt oroväckande omfattning och dess framtid ter sig påtagligt mörk. Men jag skall avhålla mig från det och bara betyga från moderat sida att vi är oroliga över denna utveckling. Vi anser att de faktorer som är skuld till det konkurrensutsatta läge som svensk sjöfartsnäring har fått måste rättas till. Vi tror att det i första hand är en fråga för de båda arbetsmarknadsparterna. Vi är inte alls villiga att låta staten ingripa med subventioner. Vi anser att det vore oriktigt att bygga upp en näringsgren i landet som kan hållas levande endast med hjälp av statliga hjälpåtgärder. I den mån det finns skäl att peka på en osund konkurrens inom sjöfartsnäringen från t.ex. statshandelsländer anser vi emellertid att regering och riksdag bör agera kraftfullt. Sonja Rembo m.fl. har väckt en motion från moderat håll, som framhåller dessa svårigheter för sjöfartsnäringen. Vi har i år på moderat håll låtit oss nöja med att påpeka att regeringen bör agera så snart som möjligt och i samarbete med övriga sjöfartsnationer. Vi får återkomma nästa år om situationen är oförändrad. I det allmänna moderata besparingsprogrammet, som omfattar olika sektorer i årets statsbudget, har vi när det gäller isbrytning föreslagit åtgärder som, enligt vår mening, skulle både effektivisera isbrytningsverksamheten och minska kostnaderna för statsverket med ca 5 milj.kr. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 1 i trafikutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Situationen inom den svenska sjöfartsnäringen är följande. Den svenska handelsflottan omfattar i dag ca 500 fartyg om 5,5 miljoner dödviktton. Av dessa fartyg är 200 enheter små och med obetydligt tonnage. Resterande 300 sysselsätts huvudsakligen i utrikes trafik. År 1975 bestod den svenska handelsflottan av 600 fartyg med en kapacitet på 13 miljoner dödviktton. Handelsflottan har alltså mer än halverats sedan 1975, antalet ombordanställda har minskat från 23 500 år 1975 till 11 000 i dag, och binäringar, leverantörer osv. har drabbats hårt. De negativa samhälleliga konsekvenserna har blivit stora, inte minst därför att sjöfarten är sammankopplad med utomordentligt viktiga transportfunktioner, såsom hamnar och besläktade näringar som varvsindustri etc. Handelsflottans utveckling har inneburit att resten av flottan, dvs. den del som fortfarande seglar under svensk flagg och som redarna inte har sålt eller flaggat ut ännu, har en sammansättning och struktur som inte kan trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Anledningen är att två tredjedelar av vår handel är koncentrerade till Europa, samtidigt som svenska rederier av profitskäl specialiserar sig på de s.k. tunga traderna och långa transportavstånden. Dessutom har, enligt närsjöfartsutredningen, den svenska handelsflottan volymmässigt nått den gräns under vilken totalförsvarets behov inte längre kan tillfredsställas. Herr talman! Den situation som den svenska sjöfartsnäringen befinner sig i i dag är ett resultat av en total marknadsanpassning, som bygger på redarnas kortsiktiga profitintressen och som förmodligen kommer att innebära en fortsatt försäljning, uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan om den tillåts fortsätta. Regeringen har konsekvent vägrat att ingripa för att styra och påverka den här utvecklingen. Man säger att det är av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. Det upprepandet av meningslösa fraser ur det sjöfartspolitiska programmet ter sig synnerligen löjligt med tanke på att det inte är fråga om att ”sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas”, utan att det är fråga om att hela den svenska handelsflottan håller på att försvinna. Och man anser uppenbarligen att en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg och en fortsatt utförsäljning av svenska fartyg är ”de sunda former” som den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i. Det är de former som ett statligt redarengagemang skulle snedvrida genom osund konkurrens.

Mot denna bakgrund klingar fraserna om att målet med den statliga sjöfartspolitiken är att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt och till lägsta samhällsekonomiska kostnader synnerligen falskt. Herr talman! Vpk anser att sjöfarten är alldeles för viktig för att oreserverat skötas av de fria marknadskrafterna. Förespråkarna för dessa har under en rad av år visat sin inkompetens genom stora och förödande felspekulationer. De har även på grund av sin profithunger visat sig nationellt oansvariga genom att flagga ut en stor del av den svenska handelsflottan. Den framtida sjöfartspolitiken bör utgå från ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program som har som grund samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga målsättningar. Dessutom bör det vara en del av och harmoniera med ett långsiktigt industripolitiskt program som omfattar hela den svenska industrins utveckling. Den framtida sjöfartspolitiken bör innebära samhälleligt ägande av fartygen, som sedan hyrs ut till rederier utan att dessa får köpoption. Leasing bör även kunna ske till andra, t.ex. sjöfolkskooperativ, lastägare m.fl. Shippingkunnande och goodwill finns f.n. hos de olika existerande rederierna. Den statliga leasingverksamheten bör i framtiden knyta detta kunnande till den egna rederiorganisationen och leasingverksamheten således aktivt bidra till den statliga rederiverksamhetens utveckling. Det är nödvändigt att ökade ingripanden görs, så att en ökad andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Detta måste på längre sikt leda till att produktionsinriktningen ändras för fartyg från den nuvarande koncentrationen på ss.k. cross-trading. Målsättningen bör vara att i framtiden övergå till vad som föreskrivits i UNCTAD-koden om 40-40-20, bl.a. genom bilaterala handelsavtal med u-länder. Forskningen bör inte enbart inrikta sig på sjöfartsteknikens utveckling. Anslag bör ställas till förfogande för forskning kring ändrad produktionsinriktning av nuvarande flotta, och den bör centreras kring helhetsperspektiv på transportekonomi, dvs. undersöka relationerna mellan olika transportsystem från samhällsekonomisk utgångspunkt. En sådan forskning skulle med all säkerhet visa att exempelvis en omläggning till kustsjöfart och inrikes sjöfart i stället för landtransporter är nödvändig från såväl miljösynpunkt och sysselsättningssynpunkt som oljeberoendesynpunkt. Transportstödets nuvarande utformning har en för sjöfarten diskriminerande och hämmande verkan. Det måste omedelbart omarbetas, inte minst av de skäl jag nyss anfört. Sjöfolkets arbetsmiljö och psykosociala situation är ett annat område där opartisk forskning bör bedrivas. Den tekniska forskning som främst behöver förstärkas är den om driftsystem i förhållande till energisparande och miljö samt den om förbättring av sjösäkerheten. Herr talman! I dag seglar en tredjedel av världshandelsflottan under bekvämlighetsflagg. Bekvämlighetsregistrering av ett fartyg anses ha skett när detta har registrerats under en flagg som står till disposition för redare av vilken nationalitet som helst. Registreringen kan ske hos konsul, och i den mån krav på adress i registreringslandet förekommer godkänns exempelvis adressen till ett advokatkontor. Länder med bekvämlighetsregistrering kan inte bedriva någon effektiv fartygsinspektion samt saknar socialoch sjömanslagstiftning som är tillämpbar ombord på fartyg och som skyddar ombordanställda. Rederiet åtnjuter total skattefrihet och full frihet i alla kommersiella spörsmål. På fartyg under bekvämlighetsflagg är det rederiet, inte lagen, som garanterar förhållandena ombord. De länder som vanligen tillhandahåller sådan bekvämlighetsflagg är Liberia, Panama, Cypern och Singapore, men ett antal andra länder förekommer på ITF:s lista över sådana länder. Här återfinns den allra sämsta delen av världshandelsflottan. Den ägs i stor utsträckning av rederier i Medelhavsområdet, Sydostasien etc. Den utgör den del av världshandelsflottan som under tarvliga förhållanden har fått extra respittid innan den skall huggas upp till skrot. Den delen försöker man nu på internationell nivå att få eliminerad. Den personal som anställts på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva några fackliga krav —i flera av dessa länder är strejk helt förbjuden. Den saknar också möjligheter att påverka sin arbetssituation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och afrikanska länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden, säkerhet etc. Eftersom fiffelflaggningen inte kan accepteras fullt ut från svenskt politiskt håll på grund av de förlorade skatteinkomster och sysselsättningstillfällen som är förknippade med sådan utflaggning, säljer redarna sina fartyg och hyr in utländskt fiffelflaggat tonnage. Effekterna vad gäller de svenska skatteinkomsterna och den svenska sysselsättningen blir givetvis desamma. De svenska redarna har hittills kommit runt hindren med fiffelflaggning på detta sätt. Ett annat alternativ som f. n. diskuteras är att hyra ut fartygen, så att de kan bemannas med billigare arbetskraft. De svenska redarna skulle därmed behålla sina möjligheter till framtida spekulationer i fartyg men begränsa sina transportfunktioner. Det finns som synes åtskilliga skäl till att gå till kamp mot fiffelflaggarna. Miljön på våra kuster är ett, solidaritet med världens sjöfolk ett annat, kamp mot skattefiffel och valutaflykt ett tredje. ITF bedriver sedan länge en hård kamp mot flaggfifflet men saknar tyvärr stöd från myndigheterna. Man har lyckats sluta kollektivavtal med en del fartyg, ofta efter hårda aktioner. Från svensk sida kan man bidra till att stävja trafiken med bekvämlighetsflaggande fartyg dels genom att hindra dem att anlita svensk hamn, dels genom att statliga och kommunala myndigheter och bolag inte använder sig av dessa fartyg för något slag av transporter. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1981/82:795, 1026 och 1028.

Herr talman! Moderaterna föreslår i sin motion 1389 att en mindre avgift för isbrytning skall införas som är konstruerad så att den premierar fartyg med högsta isklass. Frågan om avgiftsbeläggning av isbrytarverksamheten behandlades bl.a. 1970, när transportstödet infördes. Då uttalades att transportstöd inte skulle införas för sjötransporter just därför att man hade avgiftsfri isbrytning. Om avgifter för isbrytning införs, kommer konkurrensförhållandena mellan landoch sjötransporter att rubbas. Viiutskottsmajoriteten menar att det är orimligt att nu vidta åtgärder som skulle skärpa kravet på transportstöd, varför motionen avstyrks. I sin motion 1892 kräver socialdemokraterna att regeringen i överläggningar med redarna och de fackliga organisationerna kraftfullt skall verka för att en sjöfartspolitisk uppgörelse kan nås. Det är ju önskvärt från alla synpunkter. Det är lätt att uttrycka denna önskan. Men när man har två parter, som har sinsemellan helt oförenliga åsikter om hur detta stöd skall åstadkommas, är det inte lika lätt. Tyvärr har svenska fartyg svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. Men man får inte glömma att dessa svårigheter har förstärkts genom att vi har en matt utrikeshandel och genom att många rederier har en svag ekonomisk ställning. Mot denna bakgrund har regeringen tagit initiativ till överläggningar mellan redarna och de fackliga organisationerna. Under de överläggningarna har man diskuterat olika stimulansåtgärder för svensk sjöfart. Man kan utan vidare hålla med om det angelägna i att andelen svenskflaggade fartyg ökar och att nybeställningar av fartyg på svenska varv kommer till stånd. Tyvärr är det som Birger Rosqvist sade. Chefen för sjöfartsverket har inte lyckats åstadkomma ett kompromissförslag, som parterna kan ställa sig bakom. Då har arbetet i departementet fått utgå från detta faktum. Man sonderar nu olika vägar att få till stånd åtgärder, som så långt möjligt tillgodoser berörda parters önskemål och som kan leda till att andelen svenskflaggade fartyg ökar. Vpk begär i sin motion 795 att ett sjöfartspolitiskt program skall utarbetas med samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga målsättningar som grund. I motionen begärs vidare att ett statligt rederi och statlig leasingverksamhet skall åstadkommas. Dessa båda krav känner vi igen sedan tidigare. Man talar något förvånande om att näringen skall anpassas till UNCTAD-koden genom bilaterala avtal med råvaruproducerande och progressiva u-länder. Utskottet har redan tidigare talat om att det är av största betydelse för den svenska sjöfartsnäringen att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som redare. Den uppfattningen står utskottsmajoriteten fortfarande fast vid. När det gäller UNCTAD-koden anser vi att Sverige bör ansluta sig på samma villkor som u-länderna, varigenom det från svensk sida godtas att u-landsrederier genom linjekonferenser får sig tillförsäkrade en viss andel av konferenslasterna. Men — och det är mycket viktigt — detta får inte tolkas som ett allmänt godtagande av lastuppdelningsprincipen. Vi anser att Sverige fortfarande bör verka för att lastuppdelningen begränsas, så att crosstrade-intressena inte ytterligare skadas. I en annan partimotion begär vpk bl.a. att bekvämlighetsflaggade fartyg inte skall tillåtas anlöpa svensk hamn. Jag inskränker mig till att påpeka att de internationella åtaganden som Sverige har gjort i olika sammanhang i princip gör det omöjligt att hindra fartyg från att anlita svensk hamn bara därför att de bär en viss flagg. Men å andra sidan är det naturligtvis angeläget att noga övervaka att fartygen uppfyller överenskomna normer till skydd för sjösäkerheten, de ombordanställda och havsmiljön. Sjöfartsverket bör därför enligt utskottsmajoritetens uppfattning prioritera inspektioner av fartyg som kan bedömas ha bristfällig standard. Sedan har vi i socialdemokratiska motioner och även i vpk-motioner fått upp de gamla långkörarna med krav på civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg. Jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag inskränker mig till att säga att de ekonomiska realiteterna visar att vi inte har råd med en sådan bemanning. I Övrigt tänker jag inte upprepa alla argument på de områdena utan hänvisar till vad vi tidigare har anfört. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Rune Torwald försökte bemöta vpk-motionens krav på ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program med samhällsekonomisk, försäkringsmässig och beredskapsmässig målsättning genom att säga att detta är gamla krav som man hört förut. Dessutom säger han att man har ett sjöfartspolitiskt program. Hade jag varit Rune Torwald skulle jag vara smått generad att upprepa dessa fraser för att avslå vpk:s krav år efter år. Rune Torwald säger att det finns ett sådant program, men det har inneburit att 60 26 av den svenska handelsflottan försvunnit på fem år och att 12 000 sjömän blivit arbetslösa. Det program han talar om har inneburit stora samhällsekonomiska kostnader. I detta program hävdar man att det är av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. Med detta argument avslår man förslag om statlig rederiverksamhet. Men anser ni det inte smått löjligt att tala om en utveckling i sunda former när det är fråga om att hela den svenska handelsflottan håller på att försvinna? Det är inte alls fråga om något slags utveckling i sunda former. Vad har ni då för politik när det gäller att bemöta den situation som finns i dag? På den punkten tror jag inte jag håller riktigt med Birger Rosqvist när han säger att den svenska sjöfartspolitiken liknar ett herrelöst fartyg som driver omkring utan bestämd kurs. Jag tror i motsats till Birger Rosqvist att det finns en bestämd kurs. Den politik som regeringen för, nämligen att inte göra någonting, innebär en konkret politisk kurs. Det är en klasspolitik, som uteslutande syftar till att tillfredsställa redarnas intressen och inte alls tar hänsyn till samhällsintressena.

Fru talman! Oavsett vad Alexander Chrisopoulos tycker är det så att riksdagen för knappt två år sedan antog ett sjöfartspolitiskt program, och det ligger fast. Problemen för sjöfarten beror enligt mitt förmenande inte på brist på sjöfartspolitiskt program, utan på det förhållandet att det är ont om frakter på grund av att det är lågkonjunktur i världen, och i viss mån på grund av dumpade frakter, inte minst från öststatsländer. Även statshandelsländer ägnar sig alltså åt att dumpa frakterna. Lönsamheten i rederierna blir inte bättre om de ägs av svenska staten. Då kommer det att krävas att staten går in och täcker förlusterna på ett eller annat sätt. I utskottsmajoriteten har vi den bestämda uppfattningen att staten inte är bättre som redare än rederierna själva. Sedan är det en annan sak att inte ens rederierna, trots sin erkända skicklighet, klarar den situation som råder i dag — och det tycker jag är viktigt att säga — med de alltför gynnsamma förmåner som man har beviljat de anställda i olika sammanhang och som i den konkurrenssituation som nu råder visar sig vara omöjliga att klara. Det är alltså detta som man nu överväger i departementet, där man försöker finna lämpliga former för att förbättra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft genom att i någon mån motverka det alltför höga löneläget och de alltför stora kapitalkostnaderna. Detta är i stort sett det arbete som pågått. Det är ett svårt arbete, med svåra avvägningar. Jag förmodar att Alexander Chrisopoulos inte menar att regeringen skall gå in i avtalsrörelserna och lägga sig i dem, men i och för sig är just detta vad redarna begär.

Fru talman! Återigen har Rune Torwald åberopat konkurrensförhållandena och den ekonomiska situationen sedd från redarnas synpunkt. Det förhåller sig på det viset att den utveckling som den svenska handelsflottan har genomgått har inneburit väldiga samhälleliga kostnader, dels i form av uteblivna skatter, dels i form av utbetalning av sociala avgifter i samband med den arbetslöshet som förorsakats bland sjömännen och dels i form av utebliven produktionskapacitet. Det är alltså de här kostnaderna som varken Rune Torwald eller någon av regeringens ansvariga någonsin kan tänka sig att gå igenom i detalj och försöka utreda. När man på det hållet talar om ekonomi talar man om ekonomi bara ur redarnas synvinkel. Det finns också en annan aspekt på frågan som är minst lika viktig, och det är den beredskapsmässiga aspekten. Enligt den senaste närsjöfartsutredningen har flottan nu kommit ned till en sådan nivå att den inte längre kan tillfredställa totalförsvarets krav. Jag vill då fråga Rune Torwald vem som skall lösa det problemet. Skall det lösas i förhandlingar mellan representanter för Redareföreningen och de ombordanställda? Kommer redarna då att ta hänsyn till våra beredskapsproblem? Och om de eventuellt inte kommer överens om ett förslag till lösning av denna krissituation, skall regeringen då kunna ingripa? Annars förblir ju problemet olöst.
Fru talman! Vi har ju litet säregna förhållanden ombord på fartygen. Låt mig bara ge ett exempel på detta. De ombordanställda har traktamenten när de befinner sig hemma men inte när de är ombord. Detta var ganska naturligt en gång i tiden, när sjömän var ombord på fartyg under kanske tio elva månader om året och var hemma i hamn bara en mycket kort tid. Då ansågs det att de behövde traktamenten för att klara sitt uppehälle på hemmaplan — de kanske inte kunde hålla sig med permanent bostad då, utan var tvungna att bo på hotell eller pensionat under de korta tider de befann sig i land. Men nu, när situationen är den att de ofta är hemma halva året, vore det ganska barockt att i längden låta dem få traktamenten, eftersom de är hemma så länge. — Detta är ett av exemplen på säregna förmåner som vi måste göra någonting åt. Sedan säger Alexander Chrisopoulos att vi får stora kostnader genom att det har blivit arbetslöshet. Detta är alldeles riktigt, men dess bättre är det inte bara kostnader för oss, utan rederierna har ju också skaffat oss intäkter på ca 4 miljarder kronor under senare år. Det är att märka — och det är detta som är det beklagliga — att en stor del av dessa intäkter har seglats in med fartyg som har svenska redare men som inte går under svensk flagg. Det har alltså gått bättre att konkurrera med fartyg under något annat lands flagg. Detta är en utveckling som vi naturligtvis är rädda för och som vi på allt sätt måste försöka komma ifrån. Vidare frågar Alexander Chrisopoulos om de ombordanställda och redarna kan komma överens om något förslag. Ja, vi skulle naturligtvis önska att parterna kunde enas om en gemensam handlingslinje, så att vi kunde komma till rätta med den bristande konkurrenskraft som den svenska sjöfarten har. I så fall hade det varit betydligt enklare för regeringen att gå in och hjälpa till. Men nu är det ju så att man har diametralt motsatta uppfattningar om hur detta skall gå till. Då måste alltså regeringen — och det är det man arbetar på — söka sig fram till någon form av medelproportional, som till rimliga samhälleliga kostnader ökar eller i vart fall bibehåller antalet svenskflaggade fartyg — helst ökar naturligtvis.

Fru talman! Jag vill bara kortfattat yrka bifall till motion 1136 av Eric Holmqvist m.fl. socialdemokrater. Vi gör det från vpk-gruppens sida därför att innehållet och yrkandena i den motionen sammanfaller med våra egna programmatiska tankar och krav när det gäller svensk inrikessjöfart, och vi tycker att vi i den politiska konsekvensens namn inte kan underlåta att yrka bifall till motionen. Vi tycker f. ö. att de argument, med vilka utskottet avvisar motionen, är något egenartade. Man säger att man med hänsyn till pågående utredning skulle vara förhindrad att undersöka och utöka möjligheterna att ta fram system för närsjöfarten. Det är något märkligt. Då skulle man ju kunna motivera en total passivitet på ett område bara därför att det satt en statlig utredning. Tvärtom är det bra om det finns förberedda system för närsjöfarten, när närsjöfartsutredningens betänkande kommer — eftersom vi med stor sannolikhet kan förutse att denna utredning kommer att förorda att närsjöfarten får en ökad roll i den nationella delen av transportsystemet. Vi accepterar inte heller resonemanget om att riksdagen inte skall prioritera forskningsresurser. Vem skulle då föra forskningspolitik här i landet? kan man fråga från en mer allmän ståndpunkt. I det här fallet är det ju självklart, att om riksdagen har en viljeinriktning, att man skall främja närsjöfarten, måste det också i logikens namn finnas forskningsresurser framtagna till förmån för en sådan utveckling.

Fru talman! Då vill jag bara kort redovisa vad utskottet skriver på SE ”Utskottet betraktar de transportsystem med kombinerade sjöoch landtransporter som omnämns i motionen som intressanta. Denna typ av transportsystem kan tänkas vara ett av flera tänkbara sätt att öka den andel av transportarbetet som sker till sjöss. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat att en sådan utveckling är önskvärd. Regeringens ställningstagande till närsjöfartsutredningens förslag bör dock avvaktas.

Det vore därför enligt utskottets mening fullständigt felaktigt att vi här utan närmare redovisning av andra saker, som vi i och för sig vet är på gång men som vi inte har detaljerade upplysningar om, skulle säga att just denna detalj skall man satsa pengar på. Nej, vi har andra organ som sysslar med att avväga hur de totala anslagsramarna för forskning skall utnyttjas, och de organen får sedan avgöra i vad mån de vill satsa på flera transportsystem — olika tekniker — eller om de skall satsa alltihop på ett enda system. Men det får vara deras sak. Därför har utskottet inte avstyrkt motionen utan bara ansett att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd.
Fru talman! Det föranleder mig att bara göra den kommentaren att närsjöfarten inte är hjälpt med att ni skriver två tre rader där ni dokumenterar ert intresse och sedan i övrigt lägger locket på. Närsjöfarten skulle gynnas av konkreta ställningstaganden, som drev på utvecklingen.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att transportforskningsdelegationen är behörig att när som helst ta upp och diskutera sådana här saker. Vi har inte hindrat någon från att forska i denna fråga.
Fru talman! Nej, det har ni inte aktivt gjort, för det kan ni inte göra. Men ni har tillämpat den klassiska parlamentarisk-administrativa förhalningstaktiken, som på så många andra områden har förhindrat utveckling.